Herr talman! Agneta Gille har frågat mig vilka åtgärder jag har vidtagit för att hitta en lösning för de herrelösa husen i Tierps kommun samt om jag ämnar vidta åtgärder för att denna fråga ska kunna avgöras redan till vårens budget. Som jag tidigare har nämnt i ett svar på en riksdagsfråga anser jag att det är angeläget att frågan om husen på den herrelösa fastigheten i Hästhagen får en lösning, och detta ärende bereds nu inom Regeringskansliet. Jag vill också passa på att säga att det inom Regeringskansliet gjorts en översiktlig inventering av herrelösa fastigheter i Sverige. Eftersom frågan fortfarande är under beredning har jag dock ännu inte möjlighet att uttala mig om hur en lösning kommer att se ut.

Herr talman! Frågan om Hästhagens lösning har varit en följetong, det ska jag också erkänna. Det har varit en svår och lång process att hitta en lösning på detta problem med de herrelösa husen i det lilla brukssamhället Söderfors, norr om Tierp i Tierps kommun. Men det är inte bara en fastighet, som det står i svaret, utan det är flera. Det är ett bostadsområde med ett antal stora flerbostadshus. Det är ca 150 bostäder som inte alls har någon ägare. Området, för er som inte varit där, är väldigt spöklikt. Det är ogästvänligt. Det är kusligt. Det är huskroppar utan fönster. Det är tapeter som har ramlat och lossnat och som fladdrar när vinden far genom huskropparna. Det är raserat och nedklottrat. Jag har med mig bilder om det är så att statsrådet också skulle vilja se. En rivning av dessa hus skulle kosta ca 10 miljoner kronor. Vi socialdemokrater har jobbat hårt med den här frågan för att hitta en lösning, och till sist fann vi en lösning. Staten skulle dela kostnaden med Tierps kommun. Man skulle sätta in 5 miljoner kronor var och frågan hade sin lösning. Men ärendet, som nu åter har tagits upp i länsrätten, skulle kunna avslutas om regeringen löser det här snarast. Om jag skulle kunna få ett besked i dag så behöver inte Tierps kommun lämna in de underlag som länsrätten kräver till i morgon. Ärendet var helt utrett och klart. Det låg färdigt i Finansdepartementet hösten 2006. När den moderatstyrda regeringen sedan tog över makten var det första ni gjorde att ta bort detta ärende från budgeten - fast det fanns där och trots att era egna riksdagsledamöter hade lovat att om det bara blev en borgerlig regering skulle detta ärende lösas omgående. Jag har ett pressmeddelande som har gått ut från de borgerliga ledamöterna från Uppsala län. Jag har med mig det som bevis på deras löfte om att om det bara blir en borgerlig regering ska pengar avsättas för att riva de herrelösa husen i Söderfors i Tierps kommun. Jag har som sagt ställt en skriftlig fråga tidigare till statsrådet Odell i ärendet. Även då fick jag till svar att frågan skulle beredas ytterligare. Man måste göra en ny inventering i regeringen, sade man. Det sade man också i finansutskottets debatt här i kammaren. Mats Odell, jag har ju suttit i finansutskottet tillsammans med dig, och jag måste fråga dig: Vad hade du tyckt om det svar som jag nu har fått av dig? När du satt i opposition, vad hade du då tyckt och sagt i debatten om du hade varit den som interpellerat och du hade fått svaret att frågan fortfarande bereds? Jag är övertygad om att du hade sagt: Med detta svar kan jag utläsa att pengarna nu kommer i vårpropositionen. Du kanske inte vill avslöja det här och nu, men i det här svaret läser jag ut att pengarna kommer i vårpropositionen. Har jag inte rätt, Mats Odell?
Herr talman! Jag tycker att det är trevligt att debattera med min gamla kollega från finansutskottet, Agneta Gille. Jo, jag hade nog låtit ungefär som du gör här i dag om jag hade varit i opposition. Skillnaden är att jag nu inte är i opposition utan har ansvar inte bara för Hästhagen i Tierp utan för hela vårt vackra land när det gäller möjliga herrelösa fastigheter. Vi har sett att det finns ganska många sådana. Vi har gjort en inventering av hur många ytterligare som ramlar in på bordet om det här blir ett prejudikat. Jag kan något lugna Agneta Gille med att det inte ser så alarmerande ut som man kanske trodde. Jag har också sett bilder på hur det ser ut på den här platsen. Det är ingen vacker syn, och det är farligt. Jag har faktiskt läst allt underlagsmaterial som jag har fått om det här. Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi kan sköta detta på ett bra och grannlaga sätt. Det är ju en prekär situation när man är ansvarig att man inte kan ge något svar exakt vid den tid då kammarkansliet har lagt vår interpellationsdebatt. Ofta svarar man att ärendet bereds i Regeringskansliet. Då kan man se kanske ännu en mandatperiod framför sig. Jag skulle vilja säga: Ärendet bereds nu i Regeringskansliet. Det är allt jag kan säga just nu. Mandatperioden är inte slut, Agneta Gille. Den har i stort sett bara börjat.
Herr talman! Det var väl inte direkt något svar av statsrådet Odell. Jag har samlat på mig vad dina partikamrater och de borgerliga ledamöterna i Uppsala län har sagt och vad man har sagt i interpellationsdebatter, i motioner och i utskottsdebatterna här i kammaren i den här frågan. Orden har inte varit snälla. Det har varit hårda anklagelser om att detta måste få en ytterligt snabb lösning. Jag har med mig några bevis på det. Mats Odell kanske inte har sett vad hans kamrater i den borgerliga ledningen har sagt. En partikollega, Mikael Oscarsson, besökte Hästhagen. Han gick sedan direkt ut och sade: Det här bör staten betala rivningen av. Då pratade han kanske inte bara om en delning, utan han menade att staten i slutändan bör bekosta rivningen av Hästhagen i Söderfors. Det anser riksdagsman Mikael Oscarsson som hade gjort ett besök i Hästhagen. Det blir mer. Jag har försökt pressa den nuvarande regeringen om varför man tog bort detta, som redan var berett, från budgeten. Statsrådet Odell sade att det ser väldigt bra ut. Det visste vi ju redan. Ärendet var ju färdigt. Det fanns klart i Finansdepartementet. Man hade tittat på det, man hade gjort en inventering. Det var klart och man kunde bevilja de fem miljonerna till Tierps kommun. Det visste ju också de borgerliga ledamöterna. Jag hade hoppats att Cecilia Wikström och Mikael Oscarsson skulle delta i den här debatten. Men de lyser med sin frånvaro i den här viktiga debatten där de tidigare var så på hugget, men i dag inte är det. Det är märkligt. Cecilia Wikström har sagt: Jag har utverkat ett muntligt löfte från Regeringskansliet att man ska återställa de utlovade pengarna i vårbudgeten. Det är ett löfte, säger Cecilia Wikström. Det märkliga är att detta dementerar Patrick Joyce som är biträdande samordningschef på Statsrådsberedningen. Inget är spikat och klart. Folkpartiet får ta upp frågan i förhandlingarna om tilläggsbudgeten, säger han. Vad ska vi tro? Vad är det som gäller? Får man lova och säga vad man vill i ett ärende som man tycker är väldigt viktigt, utan att förankra det i regeringen, utan att Mats Odell har kunnat ge ett löfte? På ett annat ställe står det: Riksdagsledamöterna Rigmor Stenmark, Erik Ullenhag, Cecilia Wikström och Mikael Oscarsson har drivit frågan hårt i flera år. Samtliga säger att det är omöjligt att riva upp finansieringen med hedern i behåll. Varför kommer inte finansieringen, Mats Odell? Jag vill ha besked. Jag vill ha svar. Wikström säger också att pengarna ska avsättas i vårpropositionen då regeringen har en chans att göra justeringar. Allt är klart och alla är med om detta, säger hon. Snälla Mats Odell, kan inte du säga till mig nu att det är färdigt? Ärendet var ju redan klart. Lova nu Tierps kommun att det kommer pengar. Det handlar om 5 miljoner för att göra en överenskommelse där Tierps kommun betalar en del och staten betalar en del. Vi behöver få ett slut på det här. Jag vill ha ett besked av statsrådet Odell.
Herr talman! Vi får ju överväldigande bevis på att hela den parlamentariska klaviaturen spelar ett enda ackord, nämligen: Gör något åt Hästhagen i Tierp. Det håller vi på med. Agneta Gille brinner av längtan att få ett besked här i dag. Tyvärr kommer hon inte att kunna få det. Agneta Gille vet ju, efter att själv ha stått mycket nära regerandets begränsningar, att det inte går. Innan en fråga är klar kan man inte stå i kammaren och ge besked. Det vore kontraproduktivt om jag stod här och sade något innan ärendet är färdigberett. Det är inte bra att göra det. Agneta Gille frågar om man får säga och göra vad man vill i politiken. Ja, det får man. Men man kommer att utvärderas av sina väljare. Det är naturligtvis den grund som även jag vilar på när jag nu ska hantera den här frågan. Agneta Gille får ge sig till tåls ytterligare något innan det kommer besked om hur det blir med den här frågan. Vi arbetar intensivt med att den ska få en snar och god lösning.
Herr talman! Det jag kan utläsa av svaret gör mig, som jag sade tidigare, ganska övertygad om att det kommer att få en lösning eftersom lösningen redan fanns från den socialdemokratiska regeringen. Allt var klart. Nu handlar det om att få till det här i vårpropositionen. Jag förstår strategin och jag förstår att statsrådet Odell kanske vill låta de borgerliga ledamöterna hemma i Uppsala län få möjlighet att presentera det här på ett bra sätt när VÅP:en presenteras. Jag förstår strategin, och jag kanske hade agerat snarlikt själv. Det skulle underlätta oerhört mycket för Tierps kommun och för de jurister som arbetar med detta om de fick ett besked redan nu. Det är väl ändå så, Mats Odell, att ni har kommit ganska långt. Ni bör, som ansvarig regering, ha kommit långt med ert arbete när det gäller vårpropositionen. Där ska det här finnas med. Då bör du också kunna ge ett besked till Tierps kommun och till mig här i dag.
Herr talman! Agneta Gille ger sig inte - jag bör i dag kunna ge ett besked. Om Agneta Gille tar fram de där bilderna och tittar på dem kommer det att framgå att ogräset är ganska högt. Det har vuxit träd mellan husen. De senaste tolv åren har ju en Agneta Gille mycket närstående regering haft ansvaret för detta. Jag tycker att det är bra att ni i samband med den senaste budget som lades samlade er till detta. Jag kollade med min medarbetare som hade samma arbete under den förra regeringen. Det var fel på en punkt. Det nya nu, Agneta Gille, är att inventeringen har gjorts. Den hade inte gjorts när ni lade in detta i propositionen. Det var därför vi tog ut den. Nu har inventeringen gjorts och den ligger till grund för detta. Herr talman! Jag upprepar att jag hoppas att vi kan komma med ett besked så fort som möjligt om vad som händer med den mycket tragiska bild som man ser när man kommer till det vackra Tierp.